Herr talman! Lars-Axel Nordell har frågat statsrådet Gabriel Wikström om han och regeringen avser att föreslå ett heltäckande främjandeförbud för distanshandel med alkohol. Lars-Axel Nordell har även frågat om statsrådet avser att införa restriktioner mot kommersiell förmedling som riskerar att underminera detaljhandelsmonopolets rättsliga ställning. Arbetet inom regeringen är nu så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. Lars-Axel Nordells fråga är föranledd av en promemoria som remitterades i slutet av förra året. I promemorian finns förslag som innebär att en köpare som vill föra in alkoholdrycker till Sverige från ett annat land inom det europeiska samarbetsområdet själv ska anlita den transportör som ska transportera alkoholdryckerna till köparen. I promemorian görs därmed en annan bedömning än den som gjordes av Alkoholleveransutredningen vad gäller just den frågan. Hur en lämplig reglering av distanshandel med alkohol ska utformas har varit föremål för flera utredningar. Redan 2013 lämnade Utredningen om tillsyn av marknadsföring och e-handel med alkoholdrycker m.m. sitt slutbetänkande med förslag om hur tillsynen av distanshandel bör organiseras. Ett flertal remissinstanser framförde att det var svårt att ta ställning till en ordning för tillsyn, då det fortfarande var oklart exakt vad som var tillåtet respektive otillåtet när det gäller distanshandel med alkohol. Av det skälet tillsatte den dåvarande regeringen en särskild utredare med uppdrag att tydliggöra lagstiftningen. Utredaren, som tog namnet Alkoholleveransutredningen, lämnade sitt förslag i juli 2014. Utredaren föreslog ett förtydligande om att transportören ska vara oberoende av säljaren men att denne ska kunna anlitas av både köpare och säljare. Ett antal remissinstanser ansåg att förslaget, som innebar att både distansförsäljning och distansköp även fortsättningsvis skulle vara tillåtet, inte var tillräckligt långtgående. Vid tidpunkten för utredningens arbete pågick ett mål i EU-domstolen som handlade om en aktör som bedrev distansförsäljning och hemleverans av alkoholdrycker till konsumenter i Finland. Ett antal remissinstanser menade att EU-domstolens dom i målet borde inväntas eftersom den skulle kunna bringa klarhet i det EU-rättsliga utrymmet för att reglera distanshandel med alkoholdrycker. Mot bakgrund av EU-domstolens dom togs en promemoria fram inom Regeringskansliet. I den görs bedömningen att en reglering av distanshandel med sådana alkoholdrycker som omfattas av ett statligt detaljhandelsmonopol ska bedömas utifrån den artikel i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt som handlar om statliga monopol och dess funktionssätt. Därmed görs en annan bedömning än den som Alkoholleveransutredningen gjorde. Det är mot den bakgrunden som promemorian alltså föreslår att den som vill föra in alkoholdrycker till Sverige själv ska anlita transportören. Alkoholleveransutredningen föreslog vidare att ett förbud införs mot att i kommersiellt syfte främja privatinförsel av alkoholdrycker. Förslaget innebär dock att en utländsk säljare även fortsättningsvis har möjlighet att marknadsföra sina produkter i enlighet med svensk marknadsföringslagstiftning. Förslaget om att införa ett främjandeförbud mottogs positivt av de flesta remissinstanser. Dock framfördes att främjandeförbudet också bör omfatta den utländske säljaren. Skälet till förslagets utformning är att utredaren ansåg att en reglering som hindrar en utländsk säljare från att främja försäljningen av egna alkoholdrycker, vilket är lagligt när det gäller drycker som tillhandahålls genom Systembolaget, skulle innebära en otillåten diskriminering enligt EU:s regelverk. Redan i dag råder ett förbud mot att bedriva sådan försäljningsverksamhet av alkoholdrycker i Sverige som inkräktar på Systembolagets ensamrätt. Som utredningen också konstaterar skulle sannolikt en del av de verksamheter och affärsupplägg som utvecklats under senare år vid en rättslig prövning kunna visa sig inkräkta på detaljhandelsmonopolet. Främjandeförbudet syftar till att hindra att svenska ekonomiska intressen främjar privatinförsel av alkohol. Förbudet upprätthåller på så vis den bärande principen bakom det svenska detaljhandelsmonopolet, nämligen desintresseringsprincipen. Den innebär att det i Sverige inte ska finnas några ekonomiska intressen i detaljhandelsled som kan bidra till ökad försäljning och därmed ökad alkoholkonsumtion. För att sammanfatta svaret på Lars-Axel Nordells frågor: Inom Regeringskansliet bereds nu en lämplig reglering av distanshandel med alkoholdrycker i Sverige. Som underlag för detta arbete ligger förslagen som har lämnats av Utredningen om tillsyn av marknadsföring och e-handel med alkoholdrycker m.m., förslagen som har lämnats av Alkoholleveransutredningen och förslaget som finns i den departementspromemoria som Nordell hänvisar till i sin fråga. Jag vill inte föregripa den beredning av förslagen som nu pågår. Avslutningsvis håller jag med Lars-Axel Nordell om vikten av att säkerställa legitimiteten för det svenska detaljhandelsmonopolet. Skyddet för folkhälsan är det svenska detaljhandelsmonopolets huvudsakliga motivering. Skyddet för folkhälsan är också motivet bakom den svenska alkoholregleringen, och detta ska även fortsättningsvis vara ledstjärnan i utvecklingen av den svenska alkoholpolitiken.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Ur folkhälsosynpunkt innebär ökad totalkonsumtion av alkohol en ökning av alkoholskadorna i samhället. En minskad konsumtion borde innebära en minskning av alkoholskadorna. Dagens ungdomar dricker mindre alkohol. Detta tillsammans med en högre debutålder borde innebära att vi inte kommer att rekrytera människor med stora alkoholproblem ur just den gruppen framöver. Ett av de viktiga verktygen för att sänka totalkonsumtionen av alkohol är att begränsa tillgängligheten. I Sverige har vi därför ett framgångsrikt verktyg genom Systembolaget. Ett övergivande av detaljhandelsmonopolet skulle innebära stora negativa konsekvenser för folkhälsan. I min interpellation hänvisar jag till vad Folkhälsomyndigheten har kommit fram till skulle hända om detaljhandelsmonopolet avskaffades. Det skulle bland annat bli en drastisk ökning av dödsfall, misshandelsfall och sjukskrivningar. Detta är den andra undersökning av detta som Folkhälsomyndigheten har gjort. En forskarrapport från Stockwell nu i maj visar på ännu allvarligare siffror. Misshandelsfallen skulle öka med 29 000 fall per år, rattfyllerifallen skulle öka med 8 000 per år och antalet alkoholrelaterade inläggningar på sjukhus skulle öka med 30 procent om tillgängligheten på alkohol ökar. De alkoholrelaterade dödsfallen skulle öka med 1 400 per år och självmorden med hela 42 procent. Det är skrämmande och mycket oroande siffror. För att detta inte ska inträffa behöver regeringen arbeta aktivt med att upprätthålla ett väl fungerande detaljhandelsmonopol. Ett av de största hoten är den växande distanshandeln av alkohol, där ett mindre antal aktörer har börjat etablera nya sätt att kringgå den nuvarande lagstiftningen. Det är utmärkt att statsrådet i sitt svar så tydligt markerar att vi i Sverige måste kunna säkerställa legitimiteten för det svenska detaljhandelsmonopolet. Det är bra och berömvärt. Samtidigt vet vi inte om och i så fall vilka skarpa förslag som regeringen planerar. Kan det handla om ett främjandeförbud i likhet med det som planeras på spelområdet? Det är också oklart om regeringen planerar att införa restriktioner mot kommersiell förmedling av alkohol och vilka restriktioner som i så fall övervägs. Jag vill gärna ha ett svar på detta.
Herr talman! Jag tackar Lars-Axel Nordell för en utmärkt och viktig interpellation. När svaret på interpellationen formulerades kunde jag konstatera att vi är överens på i princip alla punkter. Även om det blev ett långt svar vill jag understryka att vi är helt överens om vikten av att säkerställa legitimiteten för det svenska detaljhandelsmonopolet. Att skydda folkhälsan är det huvudsakliga motivet bakom detaljhandelsmonopolet. Vi vet hur viktigt det är, och vi är mycket glada över att alkoholdebuten och konsumtionen har förändrats och att unga i dag dricker betydligt mindre. När jag senast var med på Nordiska ministerrådet och träffade mina nordiska kollegor kunde vi konstatera att man i de länder som upprätthåller någon form av monopol ser denna utveckling - en utveckling som man inte ser på andra håll runt om i världen. Den är mycket glädjande och viktig att värna. Det var mycket intressant att ta del av siffrorna i den rapport från Stockwell som Lars-Axel Nordell hänvisade till. De bekräftar ytterligare vikten av att vi i Sverige arbetar gemensamt för att vidmakthålla vårt detaljhandelsmonopol. När det gäller Lars-Axel Nordells konkreta frågor kommer jag inte i detalj att föregripa den beredning av förslagen som pågår. Men underlaget för det arbete som pågår på Socialdepartementet är som sagt förslagen som har lämnats av Utredningen om tillsyn av marknadsföring och e-handel med alkoholdrycker m.m., förslagen som har lämnats av Alkoholleveransutredningen och förslaget i den promemoria som har tagits fram av Socialdepartementet. Så här långt kan jag vara tydlig med att detta innebär att regeringen inte har tagit ställning mot Alkoholleveransutredningens förslag om ett främjandeförbud. Förslaget bereds nu tillsammans med de övriga inom Regeringskansliet. Avsikten är att förslaget ska tas om hand i den lagrådsremiss som nu planeras, och som jag sa ingår också de tidigare förslag som rör tillsyn av distanshandeln. Jag tror att vi i grund och botten är väldigt överens i våra ambitioner.
Herr talman! Tack för svaret! Statsrådet har tydligt markerat att vi är överens om ambitionen. Det tycker jag låter jättebra. Alkoholen är inte vilken vara som helst. Det är därför vi har denna lagstiftning och monopolet i form av Systembolaget - annars skulle vi inte ha det. För att vi ska klara av det hot som nu tornar upp sig är det, som jag ser det, två pusselbitar som saknas och som jag tydliggör i min interpellation: främjandeförbudet och restriktionerna mot dem som nu försöker kringgå monopolet. Dessa två bitar saknas. Genom att agera mot distanshandeln värnas det svenska alkoholmonopolet och därmed folkhälsan. Det som är intressant, menar jag, är främjandeförbudet, som vi nu diskuterar också på spelområdet, som är ett allvarligt hot mot människors hälsa. Redan i dag vet vi som sagt att det finns affärsmodeller som kringgår monopolet på detta område, och därför brådskar det. Jag skulle gärna vilja veta om den lagrådsremiss som planeras kommer i närtid.
Herr talman! Som sagt är kreativiteten stor när det gäller att hitta vägar för att kringgå vårt detaljhandelsmonopol. I grund och botten förbereds en lagrådsremiss, som kommer i närtid. Jag har inte det exakta datumet, men det blir i varje fall i närtid. Vi har egentligen alla fakta på bordet som vi behöver i dag - i de tidigare utredningar som gjorts och i det pm som tagits fram av Socialdepartementet och som baserar sig på den nya EU-dom som kommit på detta område. Detta är de svar jag har att ge i den här delen i dag. Återigen kan jag bara understryka att vi utan tvekan är överens om att vi vill värna vårt detaljhandelsmonopol. Vi ser värdet av det. Vi ser också att vi har en situation där allt fler unga debuterar allt senare när det gäller alkoholkonsumtion, och det är väldigt bra. Vi är visa av erfarenheten. Det räcker att titta ut i vår omvärld för att se omfattningen av de alkoholskador som förekommer i andra länder och allt som följer av det. Där vill vi inte landa igen. Jag stannar där och hoppas att vi kan vara nöjda så långt.
Herr talman! Vi kan glädja oss åt att konsumtionen har gått ned för ungdomar. Samtidigt kan vi inte slå oss till ro, för det är inte självklart att utvecklingen fortsätter. Jag har varit med när konsumtionen ökade ständigt, år efter år. Det kom en topp, och så gick den ned. Den fortsätter att gå ned, och i dag är det den lägsta konsumtion som någonsin uppmätts för ungdomar sedan man började mäta på 70-talet. Det är bra att statsrådet har noterat Tim Stockwell och den forskargrupp som nu har lämnat sin studie. De skickar med tre råd som jag skulle vilja nämna här. De säger: Behåll Systembolagets monopolställning, öppna inte upp för alternativa försäljningsvägar och inför minimipriser på alkohol! De har exempel på när minimipriser har varit framgångsrika. Det har vi inte haft i Sverige. Systembolaget kan inte själva bestämma om minimipriser, utan det är en politisk fråga. Jag tycker att det är ett intressant inspel från dem, och kanske är det ytterligare en pusselbit för att komma åt problemen på detta område.
Herr talman! Jag konstaterar avslutningsvis att vi ser fram emot att återkomma med en lagrådsremiss. Jag tackar för en bra debatt och hoppas att vi ska kunna hålla i vårt detaljhandelsmonopol under en god tid framöver.